Herr talman! Rikard Larsson har frågat folkhälso, sjukvårds och idrottsministern vilka åtgärder som han avser att vidta för att locka fler stora event till Sverige och för att stödja regioners arbete med event. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Stora event lockar ofta utländska besökare och ger positiva effekter för turistekonomin i stort men också för varumärket Sverige. Sverige har ett gott rykte som arrangörsland och har bland annat genomfört friidrotts-EM i Göteborg 2013, Eurovision i Malmö 2013, Kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 och nyligen skid-VM i Falun. Sverige rankas också högt i världen som kongress och mötesarrangör. Sverige har goda förutsättningar att attrahera fler event, och regeringen arbetar för att stärka dessa ytterligare. Bland annat genom vårt Sverige, idrotts och turismfrämjande. Riksidrottsförbundet och deras Centrum för idrottsevenemang får varje år resurser för att jobba för att få fler idrottsevenemang till Sverige. De hjälper bland annat specialidrottsförbunden med sina ansökningar och följer även upp utfallet av tävlingar. Besöksnäringen och idrottsrörelsen har nu gemensamt tagit fram en strategi för att få fler internationella idrottsevenemang till Sverige. I samband med skid-VM i Falun träffade jag och idrottsministern den samverkansgrupp som ska arbeta vidare med att förverkliga strategin, och Regeringskansliet kommer att engagera sig i detta arbete för att få fler hållbara idrottsevenemang i Sverige.

Herr talman! Först måste jag avslöja att jag ställde interpellationen till idrottsministern för att idrottsministern hade uttalat sig i frågan men att jag i hemlighet hoppades på att näringsministern skulle besvara frågan. Det handlade inte främst om näringsministern som person utan om att det är en näringspolitisk fråga. De stora eventen har direkta och indirekta effekter på besöksnäringen. I dag är besöksnäringen en industri med en årlig omsättning på ett par hundra miljarder och ungefär 170 000 anställda. Förutom de direkta och indirekta effekterna på besöksnäringen har stora event ett stort marknadsvärde, som det är lite svårare att räkna på. Det är viktigt att det är näringsministern som svarar på denna typ av interpellation eftersom det ger en signal om att besöksnäringen är en stor och viktig industri i Sverige. Svaret jag har fått från näringsministern uppfyller syftet med interpellationen. Det visar att det är ett viktigt område för regeringen. Det visar att regeringen tänker arbeta aktivt med området. Det är bra, för det är inte alltid helt okontroversiellt med stora event och evenemang. Vi som har varit aktiva i kommuner och regioner vet att det krävs en del politiskt mod för att satsa på stora event, och det krävs ofta rätt stora ekonomiska insatser. Skid-VM i Falun, som näringsministern tog upp, är ett sådant exempel, och det finns många andra där man har gått in med satsningar som har varit ifrågasatta. Men, och detta är viktigt, det är också många på lokal och regional nivå som drar nytta av och är stolta över att kommunen och regionen tar på sig stora event. I svaret uppehåller sig näringsministern en hel del vid idrottsevenemang. Han nämner också en del icke-idrottsevenemang. Det är viktigt, för det är inte bara att lämna frågan till idrottsrörelsen. Vi måste ha ett bredare politiskt engagemang för att fånga upp hela vidden av eventfrågorna. Jag tror att det är viktigt med statligt stöd. Vi kan diskutera vilka former det ska förekomma i, men det är en tydlig signal till myndigheter att de ska stötta de regioner och kommuner som arbetar aktivt med event och evenemang. Man kan underlätta, för det behövs ofta samverkan mellan flera olika parter för att få till stånd stora event. Man kan också fundera på det vi kan kalla för megaevent. Det finns en del sådana event som till och med de starkaste av regionerna i Sverige är lite för små för att själva dra i hamn. Ett sådant är världsutställningen. Även om man inte talar om det som är den fullskaliga stora världsutställningen utan den lite mindre varianten krävs vid den typen av stora megaevent att staten går in och säger: Detta är någonting vi ska ha till Sverige. Jag är glad för det engagemang som näringsministern visar.
Herr talman! Tack för Rikard Larssons viktiga fråga. Hela frågan om besöksnäringens utveckling har aldrig riktigt fått ta plats i finrummet. Någon gång har jag frågat mig ifall det är för roligt med frågorna för att det ska tas riktigt seriöst. Det vore väldigt olyckligt. Vi ser att hela industrin är en jobbmotor i hela Sverige. Det är en växande basnäring för Sverige där vi har en potential som vi fortfarande inte tar ut full effekt av. Det är också anledningen till att regeringen gör viktiga satsningar på besöksnäringen. Jag kan återkomma till det. Eftersom jag också har ansvar för handelspolitiken brukar jag framhålla att det är en form av modern export. Alla människor som kommer till vårt land, stannar här och spenderar tid men också pengar här blir en del av vår exportpolitik. Jag tror inte att alla har förstått att turismen spelar en så stor roll för oss. Även om det inte bara handlar om idrottsevenemang är det ändå lite intressant med den debatt som var kring VM i Falun. Det var många som var oroliga inför det. Kommunen fick väldigt stor kritik för de investeringar och satsningar man gjorde. Nu blev det folkfest och biljettsuccé. Det var de bästa svenska VM-framgångarna någonsin. Det blev en enormt positiv bild både av Sverige och Sverige som arrangör av ett komplext arrangemang men även ett hållbart evenemang. Det är vad idrottsrörelsen nu tar med sig. Nu har man lyckats visa världen att man kan göra hållbara evenemang som blir väldigt bra utan att det bara blir de fantasiekonomiska summorna som präglar många av de stora internationella idrottsevenemangen. Detta kan lite grann vara Sveriges bidrag. Hur kan man utveckla de stora internationella idrottsevenemangen på ett hållbart sätt framöver? Vi ska vara väldigt stolta över det. Det är också kul för kommunen som gick in och var committed. De preliminära siffrorna för resultatet visar att kommunen ser ut att kunna få tillbaka kanske 27 miljoner kronor från detta. Det är klart att det är en positiv story. Men då har man gjort sin hemläxa. Man var väldigt förberedd och jobbade igenom frågan, och man fick ett exceptionellt bra samarbete med många olika aktörer. Det är nyckeln till framgång i dessa komplexa arrangemang. Det är kul att ändå nämna det. När det gäller regeringens insatser på andra områden jobbar vi på flera olika fronter. Det första är hållbar destinationsutveckling. Ska vi få fler stora evenemang och mer turism till Sverige handlar det om att fler platser i Sverige måste vara mogna att kunna jobba med besöksnäringen på ett bra sätt. Där har Tillväxtverket en satsning över ett antal år. Det handlar om att jobba med pilotdestinationerna Kiruna, Åre, Stockholms skärgård, Bohuslän och Vimmerby. De är alla på olika sätt viktiga besöksdestinationer för att lyfta kunskapsnivån men också utveckla deras kapacitet att jobba framöver. Det görs till exempel mycket nära Visit Sweden. I senaste budgeten - som förhoppningsvis den 16 juni röstas igenom - gör vi satsningar på Visit Sweden. Det gäller att marknadsföra besöksnäringen och att göra viktiga satsningar. Det handlar om 30 miljoner under innevarande budgetår och sedan 20 miljoner extra och 20 miljoner extra 2016 och 2017 för att se till att få fler utländska besökare till Sverige och också få dem att stanna i Sverige. Vi gör en del på området. Vi kommer säkert att kunna göra ännu mer. Det är ett viktigt område där vi inte riktigt har tagit ut den fulla potentialen och där fler länder runt omkring oss har gjort mer offensiva insatser än Sverige.
Herr talman! Jag håller helt och hållet med näringsministern. Ett bra eventarbete är ett proaktivt eventarbete. De stora evenemangen, som till exempel skid-VM, kommer sällan av sig själva. Det är sällan den typen av evenemang dimper ned någonstans i Sverige utan att man sätter av resurser till dem. Det är oftast frukten av ett aktivt arbete på den lokala och regionala nivån. Det är viktigt att staten har med sig att stora regioner - Skåne, Stockholm och Västra Götaland - kan göra mycket av det arbetet. Sedan har vi en del regioner som har en tradition att bedriva detta arbete och som, om jag ska uttrycka mig så, samlat på sig modet att våga göra satsningarna. Jag tror att det runt omkring i Sverige finns en potential som vi skulle kunna utnyttja bättre där man ännu inte har samlat mod och ännu inte har satt ned foten och sagt: Detta är en viktig del för vår region. Staten har en viktig roll i att titta på: Hur kan staten stödja regioner och kommuner som väljer att ta steget fullt ut och säga: Vi vill vara värd för stora evenemang? Det är kanske till och med evenemang som är för stora för kommunen, om näringsministern förstår vad jag menar. Skid-VM är ett sådant exempel där man har varit väldigt modig och gjort rätt så stora investeringar, kanske större investeringar än vad man egentligen har möjlighet till. Man har gjort det i tron att man i framtiden ska kunna dra nytta av det. Det är modigt, och det borde uppmuntras. När vi talar om idrottsevenemang förlitar vi ofta oss på idrottsrörelsen och idrottsrörelsens kontakter ute i världen för att skaffa hit stora evenemang. Det är väl riktigt att göra det. Men det finns också framgångsrika exempel där det är politiken som har tagit steget fullt ut. Handbolls-VM som vi hade i Sverige för ett antal år sedan var egentligen ett renodlat politiskt initiativ som Svenska Handbollförbundet sedan valde att hoppa på. Det eventet blev en succé. Det blev en framgång för Sverige, en framgång för besöksnäringen och också en ekonomisk framgång för dem som hade vågat sätta in pengar i evenemanget. Jag har under ett antal år suttit med i Öresundskommittén. Det är en samarbetskommitté mellan Sverige och Danmark. Där har vi tagit fram en Öresundsgemensam eventstrategi. Ett sådant arbete är väldigt viktigt att göra. Man kan också fundera på om man ska göra det på den statliga nivån i ett bredare perspektiv. Vad man gör när man gör ett sådant arbete är att man inventerar relevanta aktörer. Man inventerar sina fördelar och tittar på vad som ligger inom möjligheternas ram. På vilket sätt kan vi flytta fram positionerna? Det hade varit bra, och jag hör det också i näringsministerns svar, att man genom ett aktivt arbete inte bara ser till att man gör de evenemang som kommer till Sverige så bra som det bara går utan också försöker att aktivt vara en spelare på den internationella arenan för att dra hit stora evenemang. Framför allt i en tid där det diskuteras och man har synpunkter på olika större evenemang runt omkring i världen, hur de har tillkommit och varför de ska ligga just där gäller det för en nation som Sverige att visa framfötterna och säga: Vi är beredda att ta vårt ansvar för arrangerandet av de stora evenemangen.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka Rikard Larsson för engagemanget. Det gäller att man jobbar regionalt med tillväxtfrågorna, som de faktiskt är, och jobbar proaktivt med att försöka få fler event och evenemang till Sverige. Har man förarbetat ökar möjligheterna att få dem till stånd i Sverige högst dramatiskt. Jag vill vara tydlig med att säga att Sverige som stat bör vara aktivt i detta och vara med i arbetet. Men det bygger mycket på ett lokalt och regionalt arbete. Idrottsrörelsen kan stå lite som symbol. Om man tittar på hur idrottsrörelsen jobbade med stora evenemang för kanske sju år sedan var ofta början i diskussionen: Vad kan staten gå in med för pengar? Det blev lite fel början på diskussionen. Nu har idrottsrörelsen tillsammans med besöksnäringen skapat samarbeten. De har själva gått igenom: Vad har vi kapacitet för? Vad väljer vi att prioritera? Hur kan vi hjälpa de specialförbund som själva inte har kapacitet och kanske inte har gjort detta men som kan ta kontakter med andra förbund som gjort det? De har jobbat igenom en trovärdig plan och även prioriterat vissa objekt som de vill gå in och försöka få till Sverige. När man har tittat på det kan det behövas statlig draghjälp i form av kontakter, att öppna dörrar och förklara att Sverige ser väldigt positivt på det. Och i sista hand kan det också bli en ekonomisk fråga. Därför tror jag att väldigt mycket måste byggas från det lokala och regionala arbetet. Man bygger de här samarbetena, man får det på plats underifrån, man skapar trycket och så ska staten vara där för att kunna öppna dörrar och driva på men också kanske i vissa större frågor, efter en noga prövning, gå in med garantier och ekonomiska resurser om det behövs. Det har gjorts historiskt. Jag tror att det här sättet att bygga underifrån på de styrkor man har, har visat att man når mycket bättre resultat då. Därför vill jag inte att vi nu går in och försöker hitta på en eventlista från statligt håll som Sverige borde driva, utan det måste komma utifrån de sakkunskaper och de regioner som har kapacitet att göra detta. Jag kan dock garantera att staten kommer att vara en väldigt aktiv part och hjälpa till i de arbeten där vi ser möjligheter att göra det.
Herr talman! Jag vill förtydliga att jag helt delar åsikten om det kommunala och det regionala och den civila sektorns engagemang och att det måste komma underifrån. Det skulle kunna leda till en annan interpellation om regionernas roll i Sverige, men den återkommer jag med vid ett annat tillfälle. Jag tackar näringsministern för ett mycket bra svar och ett mycket bra engagemang i frågan!
Herr talman! Det är jag som ska tacka, och jag ser fram emot ett fortsatt samarbete i dessa viktiga frågor.